Herr talman! I och för sig är det naturligtvis mycket tillfredsställande att vårt land genomför ytterligare sanktioner mot Rhodesia. Vad våra motionskrav gäller är att göra dessa sanktioner mera effektiva, så att de verkligen bidrar till att bringa den olagliga regimen i Rhodesia på fall. Det finns ingen anledning att sticka under stol med att vi därvid främst har Cabora Bassa-projektet i tankarna och ASEA:s planerade medverkan i detta. Men andra liknande fall kan tyvärr inte uteslutas där svenska företag hänsynslöst, av profitskäl eller på politiska grunder eller med bägge dessa motiv sammanblandade, söker delta i den hårda exploatering som rasistregimerna möjliggör. Sanktionslagen måste därför skärpas. Vårt parti anser det nödvändigt att alla åtgärder vidtas för att stoppa en svensk medverkan i Cabora Bassa-projektet. Vi har föreslagit andra utvägar för att åstadkomma detta, bl.a. att regeringens kontroll över exporten av krigsmateriel skulle utvidgas till att gälla strategiska varor i allmänhet. Riksdagen avslog tyvärr detta förslag. Den lag som behandlas i dag ger en ny möjlighet att skapa legala grunder för ett ingripande i syfte att förhindra att ASEA kan delta i Cabora Bassas utbyggnad. Om riksda gen avvisar också denna möjlighet, ligger slutsatsen nära till hands att riksdagsmajoriteten inte vill förhindra ett svenskt storföretags stöd till den portugisiska kolonialregimen. Utskottets motivering för att avstyrka de motioner som kräver en skärpning av sanktionslagen är, såsom herr Bergqvist redan påpekat, logiskt motstridande. Å ena sidan säger man att vissa av de av motionärerna åsyftade åtgärderna också täcks av regeringens lagförslag. Å andra sidan påstår man att motionärerna kräver ett handlingssätt från svenskt håll som skulle innebära brott mot andra internationella förpliktelser som åvilar vårt land och får konsekvenser som är omöjliga att överblicka. Måste inte då också lagförslaget få samma verkan, och borde inte utskottet, om det vore konsekvent, yrka avslag även på lagförslaget i de delar som här åsyftas? Jag vill som en allmän åsikt tillägga att utskottsutlåtandet förefaller mycket svagt i sin motivering. Utskottets argumentering — i den mån någon sådan över huvud taget försöks — mot kraven i motionerna förbigår i själva verket det som är det väsentliga i dessa. Motionerna kräver inte allmänna sanktioner mot de stater som upprätthåller förbindelser med Rhodesia. Jag vill inom parentes säga att vi verkligen inte skulle ha något emot sanktioner mot t.ex. Sydafrika och Portugal, men detta är en annan fråga än den vi behandlar här i dag. Vad exempelvis våra motioner kräver är förbud mot inoch utförsel av varor, åtgärder som främjar eller är ägnade att främja sådant förfarande samt investeringar till skilda länder, »om dessa olika slag av åtgärder och transaktioner får verkningar, som direkt eller indirekt motverkar syftet i FN-resolutionerna att avskärma Rhodesia från utlandet och ”bringa upproret till ett slut'». I vår motion har vi nämnt två typer av länder där bestämmelserna bör gälla: det är dels länder som bryter mot de av Förenta Nationer na beslutade sanktionerna mot Rhodesia, dels samtliga rasistiska och koloniala regimer i södra Afrika, eftersom dessa måste betraktas som en enhet. Det bör dock observeras att lagförslaget — som utskottet mycket riktigt påpekar — går ut på att det skall vara förbjudet att tillhandahålla vara, verkställa betalning och lämna kredit till mottagare utanför Rhodesia, om åtgärden är avsedd för verksamhet av ekonomisk art som idkas i eller drivs från Rhodesia. Det är en helt riktig linje som man här är inne på. Men detta benämner inte utskottet sanktioner mot ett annat land än Rhodesia, trots att det uppenbarligen drabbar företag i ett annat land. Vi har, i likhet med några socialdemokratiska motionärer, velat fortsätta på samma linje och driver den längre för att få större effektivitet i sanktionsåtgärderna. Medan regeringens lagförslag som villkor för att lagen skall vara tillämplig även på mottagare utanför Rhodesia uppställer, att den tillhandahållna varan skall vara avsedd för verksamhet av ekonomisk art som idkas i eller drives från Rhodesia, talar vi i motionerna om åtgärder och transaktioner, vilka har verkningar som direkt eller indirekt motverkar syftet i FN-resolutionerna. Det är, herr talman, en allmännare formulering. Men det är ingen sådan skillnad som utskottet vill göra gällande, att steget därmed skulle tas från sanktioner enbart mot Rhodesia över till ett allmänt sanktionsförfarande mot andra stater. Det handlar här om en gradskillnad i fråga om åtgärder, inte om en artskillnad, om vi ser frågan från folkrättens synpunkt. Det som skiljer oss från utskottet — och det är väl här skon klämmer — är att den utvidgning av sanktionslagen som vi föreslår skulle möjliggöra, att denna blir ett effektivt instrument för att sätta stopp för ASEA:s engagemang i Cabora Bassa i Mocambique. Jag kan inte återhålla reflexionen att det före faller vara i denna konkreta politiska fråga som utskottet i själva verket intar en ståndpunkt som går stick i stäv mot motionärernas krav och mot det svenska folkets solidaritet med de kämpande nationella och sociala frihetsrörelserna. Och då finns det kanske trots allt politisk logik i utskottets utlåtande, även om den formella logiken är obefintlig. Jag vill tillfoga att det i detta fall handlar om en politisk logik med ett reaktionärt innehåll. Herr talman! Eftersom vi har hemställt till utskottet att utarbeta lagtext, som motsvarar vårt förslag, kan jag av formella skäl inte yrka bifall till våra motioner. Jag instämmer därför i det yrkande om bifall till motionen II: 1165 av herr Bergqvist m.fl. som redan framställts.

Herr talman! Det är klart att den lagtext vi diskuterar är oerhört komplicerad. Den skall överföra en FN-resolution till nationell lagstiftning. Den konkreta innebörden i ord och formuleringar kan vara ganska svår att förutse. Vi har ju så få exempel och nästan inga prejudikat alls att hänga upp vår argumentering på. Ola Ullsten och jag har i en motion II: 1164 diskuterat enbart en del av en enda paragraf. Vi har föreslagit ett tilllägg på ytterligare 14 ord. Det gäller 3 § punkt 2 och handlar om transporter till och från Rhodesia. Regeringens lagförslag förbjuder åtskilligt, men det är inte säkert att det förbjuder allt det som bör täckas av den svenska Rhodesialagen. Bakgrunden är att Rhodesia hittills har lyckats klara sig mot sanktionerna, därför att flera av de omgivande länderna bryter mot dem. Det gäller Sydafrika; det gäller också Mocambique och Angola, som Portugal i dag behärskar huvuddelen av. Mocambiques kommunikationer är t.ex. en viktig del av Rhodesias möjligheter att undgå sanktionerna. Att underlätta nya transportvägar fram till Rhodesias gräns i de län der som bryter FN-sanktionerna är därför ett indirekt sätt att hjälpa Rhodesia till export och import. Om detta säger det sammansatta utskottet inte mycket. Man klumpar ihop vår motion och några andra motioner, som för andra resonemang, och hoppas att genom kritik mot de andra motionerna också kunna motivera ett avslagsyrkande på vår motion. Det går naturligtvis inte. Motionen II: 1164 handlar inte om sanktioner mot andra stater som bryter Rhodesiablockaden, vilket är den tanke som utskottet polemiserar emot. I och för sig hoppas jag man skall kunna utvidga sanktioner i FN-regi i framtiden till att gälla hela södra Afrika om läget där fortsätter att förvärras. Det kan vara det enda sättet från den övriga världens sida att fälla de vita minoritetsregimerna i södra Afrika innan ännu värre katastrofer drabbar det området. Jag kan rösta för motion 1165, inte för att den är övertygande i utformningen eller utförlig i argumenteringen. Vad jag vill stödja är däremot viljeinriktningen att vidga sanktionerna mot andra diktaturer i södra Afrika. Att effektiva sådana åtgärder först kan vidtas efter FN beslut är självklart. Vår motion 1164 gör i stället ett försök att bättre överföra FN-resolutionens formulering till den svenska lagen. I FN-beslutet förbjuder man »varje verksamhet av egna medborgare som främjar eller är ägnade att främja utförsel av råvara eller produkt från Sydrhodesia». I regeringens lagförslag förbjuder man »lastning, lossning eller transport av vara eller tillhandahållande av transportmedel eller av utrustning eller förnödenheter för transport». Detta är bra i och för sig men kanske inte tillräckligt. Det finns ett slags indirekt stöd av transport som FN-resolutionen beskriver som »varje verksamhet — — — som skulle främja eller är ägnad att främja utförsel av råvara eller produkt från Rhodesia». Vi har därför fö reslagit att man i den svenska förbudskatalogen skulle lägga till följande ord: »eller för verksamhet som helt eller delvis främjar eller är ägnad att främja transport». Vi tror att man med det tilllägget bättre täcker vad FN-resolutionen från förra året säger. Men kan man då inte hävda att det här är en sanktion mot ett annat land än Rhodesia, vilket enligt utskottet inte omfattas av FN-beslutet? Jag tror knappast att man kan säga det. Anta att man skulle anlägga en järnväg från Indiska oceanen genom hela Mocambique ända fram till gränsen av Rhodesia, där en annan järnväg då tar vid! Jag hoppas verkligen att det blir förbjudet för svenskar, och naturligtvis också för medborgare från andra länder, att delta 1 ett sådant järnvägsbygge trots att det inte sker på Rhodesias territorium utan i Mocambique just därför att det uppenbart kan komma att användas av Rhodesia i strid med FN-sanktionerna. Då kan man inte hävda att utbyggande av kommunikationsleder i t.ex. Mocambique skulle gå fria från sanktioner i enlighet med FN-beslut och svensk lag. Och anta att man ger stöd till ett projekt, vilket som en av sina följder får en ny kommunikationsled till Rhodesias gräns! Det behöver inte gälla en järnväg; det kan vara en sjö av t.ex. det slag som bildas ovanför Cabora Bassa, om detta kraftverk byggs ut. En 30 mil lång sjö ända fram till Rhodesias gräns. Det är enligt min mening ett sådant indirekt kommunikationsstöd åt Rhodesia som kan sägas falla innanför 3 § i FN resolutionen. Om den faller innanför 3 §i den svenska lagen enligt utskottets förslag är osäkert; det är troligare att den gör det med vårt tillägg. Nu blir den här lagen enbart provisorisk och gäller ganska kort tid. Nästa år får vi ett förslag till en allmän svensk FN-lag. Jag hoppas att vi då får bestämmelser, som vad gäller transporter till Rhodesia går längre än det lagförslag gör som vi i dag behandlar.

Herr talman! Poängen i utskottets utlåtande är att motionen II: 1165 på något sätt skulle gå utanför säkerhetsrådets rekommendationer. Jag skulle gärna vilja ha preciserat på vilket sätt motionen går utanför dessa rekommendationer. Det framgick inte av herr Mellqvists anförande, och det framgår inte heller av utskottets utlåtande. Säkerhetsrådet anmodade i sin resolution av den 29 maj 1968 »alla som är medlemmar i Förenta Nationerna eller i fackorganen att vidta alla tänkbara åtgärder enligt artikel 41 i stadgan för att ta itu med situationen i Sydrhodesia, utan att utesluta någon av de åtgärder som anges i artikeln;». I propositionen sägs beträffande artikeln 41 att däri ingår alla slags sanktioner som inte innefattar bruk av vapenmakt.

På vilket sätt strider yrkandet i motionen mot de rekommendationer som säkerhetsrådet utfärdat?

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till herr Mellqvist för att få till stånd en diskussion om de problem, som utskottet helt gått förbi i sitt utlåtande och som herr Mellqvist också helt gick förbi i sitt anförande. Herr Mellqvist borde vara medveten om, eftersom utskottet också skrivit det, att regeringens lagförslag i vissa fall är tillämpligt också på mottagarland utan för Rhodesia. Lagförslaget uppställer som villkor för att lagen skall vara tilllämplig på en mottagare utanför Rhodesia, att den tillhandahållna varan skall vara avsedd för verksamhet av ekonomisk art som idkas i eller drivs från Rhodesia. Detta är alltså propositionens ståndpunkt, och den ställer sig utskottet bakom. Vi har i våra motioner föreslagit att lagförslaget skall vara tillämpligt på mottagare utanför Rhodesia i de fall när det gäller åtgärder och transaktioner vilka direkt eller indirekt motverkar syftet i FN-resolutionerna, vilka är en allmännare formulering. Hävdar nu herr Mellqvist att det som regeringen och utskottet föreslår icke skulle ha att göra med mottagare utanför Rhodesia, medan vårt förslag och herr Bergqvists skulle gälla allmänna sanktioner mot ett annat land än Rhodesia? Hur vill han förklara sin olika bedömning av regeringens förslag och de förslag som ställs i motionerna från vår sida och från de socialdemokratiska motionärernas sida?

Herr talman! Jag var tveksam om jag skulle blanda mig i debatten, men jag vill ändå göra det med ett par påpekanden i anledning av 'de motioner som väckts i denna fråga och med hänsyn till de krav och yrkanden som ställts med utgångspunkt från dessa motioner av några deltagare i debatten. Jag vill först understryka att det föreliggande lagstiftningsförslaget, som nu behandlats av det sammansatta utrikesoch första lagutskottet, tar sikte på att med utgångspunkt från FN:s sanktionsbeslut utforma en därav följande svensk lagstiftning och ingenting annat. Det kan sålunda sägas vara en lagstiftning in casu.

i kraftverksprojektet Cabora Bassa. Det är syftet med dessa motioner, om jag har läst och förstått dem rätt. Jag skall vidare säga något om det sätt på vilket motionerna är utformade. I herrar Ahlmarks och Ullstens motion sägs att man vill få in ett förtydligande — det sade herr Ahlmark — genom tilllägget »eller för verksamhet som helt eller delvis främjar eller är ägnad att främja transport». Mig veterligt finns det inget svenskt företag som har tänkt delta i utbyggnad av transportleder.

Primärt har den sålunda ingenting med transporterna att göra. Om man vill uppnå att regeringen får möjlighet att ingripa tror jag därför inte att herr Ahlmarks förtydligande på något sätt kan vara till hjälp. Om det visar sig att i denna operation svenska företag bryter mot lagen genom att handla med Rhodesia — det finns redovisat och utskottets talesmän har ytterligare exemplifierat det i sitt inlägg nyss — kommer detta att bli föremål för prövning inför domstol. Jag anser därför, att den motionen i varje fall inte kan fylla det syfte som jag föreställer mig att herrar Ahlmark och Ullsten haft för ögonen. Mot motion 1165 av herr Bergqvist m.fl. kan riktas liknande invändningar. Det står där: »När det gäller försäljning eller leverans till land som bryter mot Förenta Nationernas Rhodesia-sanktioner äger regeringen rätt att förordna om förbud i de fall då godset avses användas till ändamål eller projekt, vilka kan bedömas få effekter som direkt eller indirekt förbättrar Rhodesias ekonomi eller militära situation.» Jag måste säga att detta är rätt otydligt uttryckt. Inte heller om man utformar något tillägg till lagstiftningen sådan den föreslagits av Kungl. Maj:t och förordas av utskottet kan jag se att man därmed förbättrar möjligheterna att hindra svenska företag från att befatta sig med sådan verksamhet. Jag tror inte att utformningen av lagstiftningen på något sätt kan medföra att man kan ingripa mot eventuell svensk medverkan i någon form med varuleveranser till Cabora Bassa. Det kan man däremot göra om man väljer den klarast utformade motionen, den som har väckts av vänsterpartiet kommunisterna. Motionärerna säger direkt att vi bör skaffa oss möjligheter att tillämpa sanktioner mot de länder som bryter mot Rhodesiabeslutet i FN.

Om detta har FN inte fattat något beslut. Min invändning mot herr Hermanssons förslag är att det bryter mot internationella åtaganden från vår sida, bl.a. gentemot GATT.

Det skulle i själva verket, som han bedömde det, innebära ett politiserande av hela GATT-samarbetet och minska och försämra, för att inte säga direkt omöjliggöra alla liberaliseringssträvanden på handelns område i internationella sammanhang. Man kan ha vilken uppfattning som helst om själva GATT-stadgan. Det viktiga är inte hur man här vill tolka den utan hur den tolkas av länderna i GATT. Där har man hittills varit överens om att endast beslut, fattade i den ordning som FN-stadgan föreskriver, nämligen av en majoritet i säkerhetsrådet, skall ge möjlighet att sätta GATT-bestämmelserna om lika behandling ur kraft. Detta är fakta som jag tycker man har anledning att beakta. Det skulle vara beklagligt om Sverige blev det första land som bröt mot ett viktigt internationellt avtal till främjande av handelns frigörelse. Det betraktade GATT:s generaldirektör — och han åberopade många auktoriteter — som ytterligt beklagligt. Han menade att det skulle innebära att GATT inom kort skulle vara ett obrukbart internationellt instrument.

Herr talman! Handelsministern går inte in i någon sakdebatt om den skiss till ett tillägg till 3 § som vi har gjort i vår motion. Han har egentligen bara två invändningar. Som jag ser det är båda ganska irrelevanta. Han säger först att syftena med motionerna — han hänvisar också till de andra — är att förhindra svenskt deltagande i Cabora Bassa. Syftet med vår motion, II: 1164, är att få den svenska lagen så heltäckande som möjligt i förhållande till FN resolutionen. Jag har exemplifierat med några tänkbara kommunikationsleder; jag talade om hur stöd till en hypotetisk järnväg i Mocambique borde drabbas av en svensk lag. Jag har också exemplifierat med den långa sjön som kan bildas ovanför Cabora Bassa; det är lätt att göra det i den föreliggande situationen. Då säger handelsministern att det inte finns något svenskt företag som planerar kommunikationsleder av det här slaget. Men när man stiftar en lag gör man väl inte det bara för att den skall täcka fall som man redan känner till. Den skall väl också täcka in olika tänkbara möjligheter att i framtiden stödja Rhodesia i strid med FN-sanktionerna. Jag känner t.ex. inte till något svenskt företag som planerar luftfart på Rhodesia. Men det finns en paragraf i lagförslaget som reglerar den saken, och jag tycker det är bra. Nu kan man säga att det här är en provisorisk lagstiftning och den behöver inte täcka in allt. Men i så fall blir slutsatsen att dessa andra möjligheter bör förhindras med den permanenta lagen, som kommer nästa år. Det som jag tycker är centralt här är om den svenska 3 8 i lagförslaget överensstämmer med FN-resolutionens 3 8. I FN-resolutionen förbjuds »varje verksamhet — — — som främjar eller är ägnad att främja utförsel av råvara eller produkt från Rhodesia». I vårt tilllägg till förbudskatalogen vill vi förbjuda »verksamhet som helt eller delvis främjar eller är ägnad att främja transport». Vår motion överensstämmer alltså i högre grad med FN-resolutionen än vad utskottets förslag gör.
Herr talman! Jag kan instämma med handelsministern på två punkter, dels när han säger att vår motion är den klaraste av dem som har väckts i denna fråga, dels när han säger att syftet med vår motion är att förhindra att ASEA eller något annat svenskt företag medverkar i Cabora Bassa-projektet. Det är helt riktigt. Syftet med vårt förslag till utvidgning av sanktionslagen har varit just detta som vi mycket klart har skrivit ut i motionen. I övrigt kan jag emellertid icke instämma i handelsministerns anförande. Han gör samma grundläggande fel som utskottet och påstår att vad vi har krävt i motionen är allmänna sanktioner mot andra länder än Rhodesia. Jag vill påpeka vad som står i vår motion. Vi har krävt att sanktionslagen skall utvidgas till att gälla beträffande vissa andra länder, om vissa rekvisita är uppfyllda, nämligen om dessa olika slag av åtgärder och transaktioner som det handlar om får verkningar som direkt eller indirekt motverkar syftet i FN-resolutionerna att avskärma Rhodesia från utlandet och bringa upproret till ett slut. Det är i dessa speciella fall som sanktionerna enligt vår uppfattning bör riktas också mot mottagare i andra länder. Nu har ju regeringen själv föreslagit, att lagen om sanktioner i vissa fall skall gälla mottagare i andra länder. Herr Lange säger att det förslag som vi har framlagt strider mot GATT-överenskommelsen, men att det förslag som regeringen har framlagt enligt hans uppfattning alltså icke strider mot GATT-överenskommelsen. Jag har frågat herr Mellqvist från utskottet men inte fått något svar ännu, och jag vill också fråga handelsministern: Vilken är denna avgörande skillnad mellan regeringens förslag och vårt förslag som gör att det ena står i överensstämmelse med internationell lag, medan det andra skulle bryta mot internationell lag? Det är ju detta som frågan gäller, där vi för vår del hävdar, att vårt förslag också står i god överensstämmelse med internationell lag och att det i övrigt motsvarar den rekommendation som har gjorts från Förenta Nationerna. I säkerhetsrådets resolution den 29 maj 1968 § 9 anmodar man alla medlemmar i Förenta Nationerna eller i fackorganen att vidta alla tänkbara åtgärder enligt artikel 41 i stadgan för att ta itu med situationen i Sydrhodesia utan att utesluta någon av de åtgärder som anges i artikeln. I propositionen heter det också: »Det kan tilläggas att inget hindrar en medlemsstat att i sin interna lagstiftning om ekonomiska sanktioner mot Rhodesia gå längre än vad resolutionerna kräver.» Vad är det då i dag som hindrar Sverige att göra detta?

Herr talman! Jag tycker att handelsministerns anförande var intressant, därför att det, såvitt jag kan förstå, innebar ett underkännande av den motivering utskottet har anfört mot motionen II: 1165. Från utskottets sida har man inte alls klargjort på vilket sätt motionens yrkande skulle vara oförenligt med säkerhetsrådets rekommendationer. Det intryck man fick av herr Langes anförande var väl närmast att han för sin del ville göra gällande att motionsyrkandet inte gick så förfärligt långt. Men låt mig ta fasta på det, herr Lange, och fråga: Skall vi då inte genomföra detta förslag? Förslaget innebär att man följer säkerhetsrådets rekommendationer. Det blir ett slags överkurs utöver de minimikrav som säkerhetsrådets bindande beslut innebär. Är det inte så att Sverige tidigare har varit mönsterbildande i fråga om sanktioner mot Rhodesia? Redan 1965 kunde vi konstatera att de svenska sanktionerna innebar en hårdare tillämpning än exempelvis engelsmännens. Låt oss gå vidare och gå i spetsen även nu och på det sättet försöka få med oss andra länder att inte bara uppfylla säkerhetsrådets bindande beslut utan också gå vidare mot en anpassning till de rekommendationer som säkerhetsrådet har riktat till medlemsstaterna. Ett sammanbrott för sanktionerna mot Rhodesia skulle få mycket allvarliga konsekvenser, både för södra Afrika och för Förenta Nationernas möjligheter att arbeta effektivt i fortsättningen. Motionen II: 1165 är ett uttryck för vår vilja att efter måttet av Sveriges förmåga arbeta för att slå vakt om de mänskliga rättigheterna.

Herr talman! Jag skulle först vilja ställa en fråga till herr Ahlmark. Menar herr Ahlmark med sitt anförande att hans och herr Ullstens motion inte tar sikte på Cabora Bassa? är det inte det som motionen avser, utan är syftet endast att förhindra befattning med vista transporter till Rhodesia? Om svaret på den frågan är, att det är en riktig tolkning av motionen, att det alltså bara är den begränsade möjligheten som herr Ahlmark vill ge starkare uttryck åt i lagstiftningen, tror jag inte, att han egentligen kommer ett dugg längre än med den utformning av lagen som föreslagits. Det framhålls ju också i utskottets utlåtande att befattning med transporter till Rhodesia kommer att falla under lagen och sålunda kan beivras inför domstol. Det är det jag har sagt och ingenting annat. Herr Hermansson sade att det med tanke på hur lagen föreslås utformad väl inte kan vara orimligt att också sådana länder omfattas som verkligen gör sig skyldiga till brott mot sanktionsbeslutet. Vidare sade han att det egentligen inte finns någonting som hindrar länder att i vissa fall vidtaga längre gående åtgärder mot Rhodesia än dem som FN-beslutet uttryckligen nämner, vilket också framhållits av utskottet. Det är riktigt att detta gäller i vissa fall men i vilka? Jo, i de fall som kan återföras på sanktionsbeslutet självt kan vi gå längre. Denna lag är ju, som understrukits av tidigare talare i debatten, av högst provisorisk karaktär och kommer såvitt jag förstår att gälla under endast ett och ett halvt år. Sedan får man väl se hur den allmänna lag som inte enbart gäller Rhodesia kommer att utformas. Man kan alltså inte gå hur långt som helst i detta sammanhang. Herr Hermansson sade att det i alla fall erkänns att man kan gå längre. Ja, men det är under förutsättning att man inte sträcker sig så långt att det inte finns ett FN-beslut som grundval och att utvidgningen inte medför brott mot andra internationella avtal och åtaganden. Jag anser mig ha visat att detta skulle bli fallet om vi följde det yrkande herr Hermansson rest i sin motion och upprepat här i kammaren.

Herr talman! Mitt resonemang är helt kort detta. Vi menar att motion II: 1164 överför FN-resolutionens text till nationell lag bättre än vad regeringsförslaget gör på denna punkt. Jag har i tidigare debatter med handelsministern, jag tror det var i mars, framhållit att jag anser att Cabora Bassa-projektet kan sägas strida mot syftet i 8 3 i FN-resolutionen. Nu framläggs ett förslag som enligt min mening just beträffande denna paragraf är mildare än FN-resolutionen. Det är klart att jag då önskar en större överensstämmelse. Jag kan väl inte av hänsyn till Cabora Bassa gå med på en lag som inte sträcker sig lika långt som Förenta Nationerna. Om Cabora Bassa sedan kommer att falla inom ramen för 3 8 i den svenska lagen, vare sig den är utvidgad på det sätt som herr Ullsten och jag vill eller inte, blir en domstolssak. Jag vore glad om Cabora Bassa-projektet inte kommer till stånd i nuvarande politiska läge i södra Afrika.

Herr talman! Handelsministern sade i sitt senaste anförande att lagen i vissa fall kunde göras vidare, nämligen då brotten kan återföras på sanktionsbesluten själva. I dessa fall skulle alltså åtgärderna kunna sträcka sig längre. Men detta är ju en utmärkt ståndpunkt som helt överensstämmer med det förslag vi ställt i vår motion. Vi har nämligen framhållit, att lagen bör skärpas så att den gäller samtliga de fall då olika åtgärder och transaktioner beträffande vissa länder »får verkningar, som direkt eller indirekt motverkar syftet i FN-resolutionerna att avskärma Rhodesia från utlandet och ”bringa upproret till ett slut». Det är alltså precis det samma som vi skrivit i motionen, och jag hälsar handelsministerns instämmande i denna ståndpunkt med tillfredsställelse, om jag nu tolkade hans anförande rätt. Handelsministern har emellertid ännu inte svarat, och utskottet har heller inte sagt något om varför de förslag vi har ställt i vår motion samt de förslag som herr Bergqvist och andra har ställt skulle strida mot internationell lag, om de genomfördes, medan ett genomförande av propositionens förslag inte anses strida mot internationell lagstiftning. Jag vill åter påpeka att även propositionen i vissa fall förutsätter ingripanden och sanktioner mot mottagare utanför Rhodesia. Skillnaden är alltså bestämningen av vilka fall där detta skall gälla, och där har vi en vidare och längre gående formulering än regeringen. Jag beklagar att ingen från vare sig regeringsbänken eller utskottet vill gå in på kärnfrågan i detta fall och klara ut vad som skulle vara skillnaden i våra ståndpunkter.
Herr talman! Jag tycker det är en smula anmärkningsvärt att herr Hermansson inte förstått vad jag sade i mitt förra anförande.

Om det inte är vad herr Hermansson avsett, så förstår jag över huvud taget inte meningen med hans motion och det yrkande han här ställt. Herr Hermansson vill ju gå utöver FN:s beslut, och med den tolkning som jag då gör av hans motion kommer herr Hermansson i konflikt med andra internationella avtal som vi har skrivit under. Då går herr Hermansson betydligt utöver de beslut som fattats mot Rhodesia och som i sin tur har legat till grund för propositionen. Jag hoppas att vad jag nu sagt är tydligt nog. Sedan är jag ledsen över att herr Ahlmark inte begagnade tillfället att här förklara att han numera egentligen inte vänder sig mot svensk medverkan i kraftverksprojektet utan att han vill ha ett förtydligande av lagstiftningen — och det kan man ju alltid önska. Men jag tycker att herr Ahlmarks önskan är litet egendomligt utformad, ty i lagförslagets 3 8 står det: »Åtgärd får ej vidtagas som främjar eller är ägnad att främja enligt 2 § förbjudet förfarande och som innebär — — —.» Därefter följer en uppräkning i olika punkter där andra punkten avser lastning, lossning m.m. och slutar med ordet transport. Där vill herr Ahlmark nu lägga till orden »eller för verksamhet som helt eller delvis främjar eller är ägnad att främja transport». Jag är själv inte jurist och lagsakkunnig, men jag tycker att det skulle vara en egendomligt utformad lag där man i samma mening förbjuder en sak två gånger. Det verkar tårta på tårta.

Herr talman! När herr Mellqvist för en stund sedan hade ordet tog han bl.a. upp frågan om ersättning åt dem som kommer att lida skada genom den lagstiftning som riksdagen nu går i författning om att besluta. Han citerade då ett avsnitt i propositionen, där departementschefen säger att det redan av statsfinansiella skäl är uteslutet att införa en lagstiftning, som garanterar enskild person rätt till ersättning för förluster på grund av sanktionslagstiftningen. Jag vill säga, herr talman, att i utskottet var vi flera som starkt reagerade mot detta uttlande av departementschefen och som fann att det i varje fall var minst sagt olyckligt formulerat. Man begär tydligen att enskilda skall bära kostnader som uppstår till följd av en lagstiftning som de inte har något inflytande på och som det av statsfinansiella skäl är uteslutet att staten kan bära. Vi har emellertid i utskottet bedömt frågan så att vi inte vill ta någon som helst ställning till ersättningsfrågan, förrän den prövats av FN-lagkommittén. Eftersom denna i varje fall under hösten väntas bli färdig med sitt arbete, har vi ansett att vi kunnat åtnöja oss med att inte nu ta ställning samtidigt som vi dock konstaterar att det är en fråga som blir aktuell så småningom. Vi har emellertid anvisat en väg, nämligen att en enskild när vissa omständigheter föreligger kan vända sig till Kungl. Maj:t för att om så bedöms rimligt få ersättning för skador som han lidit. Herr talman! Jag tänkte också tillåta mig några allmänna reflexioner i detta sammanhang när det gäller FN:s politik beträffande tvister mellan olika länder och interna problem i ett enskilt land. Jag vill understryka att de reflexioner jag ämnar göra är mycket personliga. Jag vill bara konstatera att FN som ett överstatligt organ enligt min mening bör avhålla sig från en partsställning liksom FN också bör undvika att intervenera i de interna förhål landena i ett visst land. Det är naturligtvis svårt att alltid veta vilka vägar som är lämpliga för FN när det gäller att nå de mål som är uppsatta för organisationens verksamhet, nämligen att försöka värna freden och att försöka främja de mänskliga rättigheterna. Jag bedömer det så att en isolering av ett visst misshagligt land i princip är en felaktig väg. Jag tror att det skärper motsättningarna mellan olika grupper i ett land och kan leda till att man ytterligare sammansvetsar de styrande, vilket medför ytterligare svårigheter. Ibland kan också de politiska verkningarna av sanktionerna vara bumerangartade. Det drabbade landets regering kan lyckas driva upp nationalistiska stämningar och få gehör för åtgärder, som den kanske annars inte skulle ha fått gensvar på och som därmed också bidrar till att öka de styrandes makt och regimens stabilitet. Det är dessutom osäkert om man kan anse att sanktioner innebär hjälp åt den interna oppositionen. Ibland kan det vara tvärtom. Det finns exempel på att ledande kritiker på oppositionssidan flytt ur landet, och därigenom har alltså oppositionen förlamats. Jag vill förorda en annan metod, kanske en smula naiv, men jag har den bestämda uppfattningen att man i stället för isolering bör främja ett samarbete mellan länderna och tro på en positiv påverkan som man till äventyrs kan ha på andra människor och på andra länder. Jag tycker att detta skulle vara den grundläggande metoden i FN:s arbete. Men om någon skulle glädja sig åt vad jag nu sagt och skulle tro, att jag därmed tar avstånd från propositionen och kommer att yrka avslag på den, vill jag säga att jag inte kommer att göra det. För det första har jag den uppfattningen att förhållandena i Rhodesia är så exceptionella att de motiverar åtgärder av föreslagen art. För det andra har FN rent formellt fattat beslut, och vårt land skall inte vara det som går emot FN:s beslut. Jag vill emellertid understryka att jag ser frågan om lagstiftning mot Rhodesia som en engångsföreteelse. Annars kan vi komma i en situation där vi börjar granska land efter land och kanske finner att förhållandena inte är perfekta på något håll samt att man, därest man skulle utvidga sanktionerna, till slut kommer i ett ohållbart läge. Jag vill upprepa, herr talman, att vad jag nu sagt verkligen får betraktas som en högst personlig deklaration.

Herr talman! Det var verkligen en märklig deklaration som fru Kristensson gjorde. Man skall inte isolera ett misshagligt land — det var den tes hon drev. Fru Kristensson återföll, såvitt jag kan förstå, i den något primitiva argumentering som förts förr om åren när sanktionsåtgärder diskuterats men som jag trodde att man hade övergivit vid det här laget. Det går ju inte så enkelt till när vi bedömer frågan om sanktioner, att vi ser efter om vi gillar styrelseskicket i det aktuella landet och sedan drar slutsatsen, att om vi gillar styrelseskicket, så skall det inte genomföras några sanktioner, medan sådana däremot skall tillgripas, om vi ogillar styrelseskicket. Nej, vid bedömningen av om man skall isolera ett land genom sådana här åtgärder måste man utgå från vilka verkningar sanktionerna får. I och för sig kan sägas att vi har en del negativa erfarenheter av tidigare vidtagna sanktionsåtgärder, och därför kan Förenta Nationernas bojkottaktion mot Rhodesia vara ett test på hur det kommer att gå i fortsättningen — ett intressant och viktigt experiment. Om vi misslyckas är det nämligen inget som helst tvivel om att rasförtrycket i södra Afrika kommer att skärpas och att svårigheterna för Förenta Nationerna att arbeta för internationell fred och säker het och för att bevara de mänskliga rättigheterna kommer att öka.

Herr talman! Jag är ju något äldre än herr Bergqvist och har väl litet svårare att följa med i utvecklingen, och jag har kanske fortfarande en både primitiv och naiv uppfattning i dessa frågor. Jag tillåter mig också att bibehålla den. Jag vill konstatera att när det gäller Rhodesia, så föreligger ett hot mot freden, och det är därför som FN:s sanktioner är motiverade. Men man får ju inte med utgångspunkt från detta säga att sanktioner är en bra metod rent generellt. Jag tycker också att man väl kan tänka sig positiva sanktioner. Varför skall man bara ha negativa sanktioner? Varför kan man inte tänka sig att främja t.ex. utbildningen av icke vita i ett land för att på det viset försöka åstadkomma det som vi egentligen vill åstadkomma med våra negativa sanktioner? Jag tror alltså att man trots allt bör pröva en annan metod och se om inte den är lika användbar. De negativa sanktionerna har ju hittills inte lett till särskilt lyckliga resultat.

Herr talman! Jag skall inte nämnvärt förlänga debatten, men jag vill ge en replik till handelsminister Lange som jag tidigare inte kunde ge på grund av debattordningen. Nu har handelsministern tyvärr gått till andra angelägenheter sedan han påstått att jag inte visste vad som stod i våra motioner i denna fråga. Men jag vet mycket väl vad som står i motionerna.

Detta framgår både av den mening som handelsministern läste upp och av de följande, där det heter: »De rasistiska och koloniala regimerna i södra Afrika kan knappast ses isolerade från varandra, utan måste betraktas som en enhet.

Det är bara det att vi ställer allmännare villkor för sanktionsförfarandet än vad regeringen har gjort. Men varför strider den ena åtgärden mot internationell lag och mot våra åtaganden enligt GATT men icke den andra? Varför kan ingen svara på den frågan i debatten trots att så många har talat?
Herr talman! I min enfald inbillade jag mig att jag redan hade besvarat den fråga som herr Hermansson ställde, men för att allting skall vara absolut klart skall jag försöka att ännu en gång upprepa mitt svar och göra det ännu mera konkret. Herr Hermansson anser — det har han erkänt — att det tillägg som han vill ha till lagstiftningen skulle möjliggöra för regeringen och statsmakterna att ingripa mot det engagemang som ASEA tänkt sig att kunna vara med om i Rhodesia. Det gör inte det lagstiftningsförslag som ligger på bordet. Men herr Hermansson vill åstadkomma detta. Det kan hända att han med det yrkande han har — något lagstiftningsförslag är ännu inte utformat — inte heller når det syftet. Ja, då är saken klar, ty då kommer han inte längre och får inte större möjligheter till ingripanden än det redan föreliggande av regeringen först utformade lagförslaget ger — eller också går han längre och möjliggör just det ingripande som han önskar. Men då bryter han mot internationella avtal. Jag hoppas att saken är klar med detta.

Herr talman! Handelsministern har framställt saken mycket cyniskt, brutalt och klart. Ett lagförslag som hindrar ASEA:s engagemang i Cabora Bassa strider enligt den svenska regeringens mening mot internationell lag. Detta är vad handelsministern säger i talarstolen. Vi hävdar mycket bestämt att en sådan lag är förenlig med internationell lagstiftning. Vi hävdar dessutom att det är nödvändigt för det svenska folket, för riksdagen och regeringen att vidta åtgärder vilka effektivt hindrar ASEA:s engagemang i Cabora Bassa. Frågan återfördes alltså till det som enligt min mening låg under utskottets mycket suddiga motivering, och det är intressant att detta nu har blivit klarlagt i debatten.

Herr talman! Jag vill liksom herr justitieministern inledningsvis uppehålla mig litet grand vid motiven för denna lagstiftning på miljövårdsområdet. I den proposition, som behandlas i tredje lagutskottets utlåtande nr 37, läggs det fram förslag till en miljö skyddslag, som innebär en ny samlad lagstiftning till skydd mot vattenföroreningar, luftföroreningar, buller och andra störningar. Vad beträffar luftföroreningar, buller och andra störningar innebär förslaget, att lagstiftning införs på ett område som tidigare varit i huvudsak oreglerat. Om behovet av denna samlade och delvis nya lagstiftning kan det väl bara råda en mening. Den skulle ha behövt komma till stånd långt tidigare. Men att söka syndabockar för att lagstiftningen kommer först nu tjänar i dagens situation inte mycket till. Alla är vi väl mer eller mindre delaktiga: politiker, tekniker, ekonomer och forskare. Vilken grupp som är mest skyldig kan man tvista om hur länge som helst. Den situation vi hamnat i på miljöskyddets område är ett resultat av vårt lands omvandling från ett agrart samhälle till en avancerad industristat med vad detta innebär på gott och ont. Vi har i mer än hundra år levt i ett exploateringssamhälle med en numera uppenbar misshushållning med våra naturresurser, där målsättningen varit att så snabbt som möjligt höja vår levnadsstandard och skaffa nya arbetsplatser till en ständigt växande befolkning. Under de senaste decennierna har också den i oavbrutet tempo pågående omstruktureringen av vårt näringsliv förvärrat situationen. Naturvård och miljöskydd har kommit i efterhand och har inte beaktats i tillräcklig grad i lagstiftningsarbetet och planeringsverksamheten. Nu måste vi ta oss samman och gripa till verkliga kraftåtgärder för att försöka hinna ifatt utvecklingen. Genom en delvis ny och delvis moderniserad lagstiftning måste samhället skaffa sig möjligheter att snabbt och effektivt inskrida för att hejda och förhindra en fortsatt miljöförstöring. Lagstiftningen är själva grunden och förutsättningen härför. En väl genomtänkt organisation på riks-, regionaloch lokalnivå är ock så nödvändig såväl då det gäller att kontrollera lagarnas efterlevnad som då det gäller att bedriva en effektiv upplysningsoch planeringsverksamhet. Forskningsoch utvecklingsarbetet på miljöskyddets område måste från samhällets sida få allt tänkbart stöd. Teknikens utveckling och en inriktning på snabba och kortfristiga ekonomiska vinster har i hög grad bidragit till den situation som alla avancerade industriländer råkat in i när det gäller miljöförstöringen. Men den moderna tekniken kan också ge oss de hjälpmedel vi behöver för att skapa den bättre miljö vi i dag måste eftersträva. Den tekniska utvecklingen har skapat en situation som innebär ett allvarligt hot mot vår livsmiljö och som gör det nödvändigt att på effektivast möjliga vis sätta in samhällets resurser för att avvärja detta hot. Den lagstiftning vi nu diskuterar bör ses som ett led i denna strävan. Om den saken har det inte rått några delade meningar i utskottet. Utskottet betonar också att förslagets syften och huvudgrunder vunnit allmänt gillande inom utskottet. Men det bör även understrykas att om utskottet för sin del ansluter sig till förslagets allmänna uppbyggnad och anser att det framlagda lagförslaget är av utomordentligt stor betydelse, får det likväl endast ses som en etapp på vägen mot en bättre miljövård. I detta fall delar utskottet helt justititeministerns uppfattning så som den kom till uttryck i hans anförande. Alltjämt återstår mycket att uträtta på detta område. Utskottet påvisar hur insikten om de faror som hotar vår miljö och om de värden som ligger i en oförstörd natur har utlöst en betydande aktivitet från samhällets sida. Som exempel härpå erinrar utskottet om inrättandet av statens naturvårdsverk, giftnämnden, forskningsnämnden samt miljövårdsberedningen liksom om tillkomsten av naturvårdslagen. Det utvecklingsarbete på bilavgasområdet som. resulterat i bestämmelsen angående avgasrening och det betänkande vi under året har att emotse från kommittén för ett renare samhälle, som har att behandla frågan om åtgärder mot nedskräpningen, bör ge ökade möjligheter i kampen mot miljöförstöringen. Under föregående år har vidare tillsatts utredningar för genomgripande översyn av byggnadslagstiftningen och vattenlagen. Under vårens lopp har vidare en utredning tillsatts med syfte att föreslå åtgärder för en kontroll av tillverkningen och användningen av miljöfarliga produkter. Det är väl ganska självklart att dessa utredningars förslag måste komma att i hög grad påverka bedömningen av miljöskyddsfrågorna i fortsättningen och ge anledning till en översyn av miljöskyddslagen. Erfarenheterna av lagens verkningar kommer givetvis också att ge vägledning för det fortsatta reformarbetet. I detta sammanhang vill jag också beröra en fråga som varit föremål för diskussion både i pressen och inom utskottet, nämligen tidpunkten för den föreslagna lagens ikraftträdande. Departementschefen föreslår att den skall träda i kraft den 1 juli i år. Utskottet biträder detta förslag.

Jag övergår nu till att med några ord beröra de motionsyrkanden och därav föranledda reservationer som jag biträtt i utskottet. även om utskottet slår fast att motionsyrkandena till övervägande del berör detaljer i förslaget kan enligt reservanternas mening dessa detaljer vara nog så viktiga för de sak ägare som berörs med tanke på lagens verkningar och konsekvenser. Under mom. A föreslår utskottet, med förklaring att det vid propositionen 48 fogade förslaget till miljöskyddslag inte kunnat oförändrat antagas, bifall till ett motionsyrkande av herr Dahlén m.fl. i första kammaren och herr Wedén m.fl. i andra kammaren att vägar och flygfält inte bör undantagas från koncessionsprövning. De undantagsbestämmelser som departementschefen föreslår bör utgå och lagen således i sin helhet bli tillämplig på flygplatser, vägar och järnvägar; redan befintliga anläggningar skall dock skyddas genom särskilda övergångsbestämmelser. Till stöd för detta yrkande åberopas att den prövning av vägföretag och flygplatser som företas enligt vägoch luftfartslagstiftningen inte tillräckligt beaktar miljöskyddets krav. Utskottet delar denna uppfattning och finner det uppenbart att denna prövning inte ger samma garantier för miljöskyddets krav som en tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen och som därtill kan sättas in på ett tidigt stadium. Denna utskottets hemställan har givit anledning till reservationen I av de vid överläggningen närvarande socialdemokratiska utskottsledamöterna. Reservanterna ansluter sig helhjärtat till departementschefens uppfattning på denna punkt och hemställer att förslaget antas i oförändrat skick. Detta yrkande föranleder inte mig att göra några ytterligare kommentarer. Vid B i utskottets hemställan har jag biträtt en reservation, betecknad II, som berör koncessionsnämndens sammansättning. Reservanterna anför att den nya lagen kommer att bli ett av de viktigaste instrumenten för den framtida miljövårdspolitiken. Med den uppbyggnad lagförslaget har med relativt allmänt hållna regler som skall kunna anpassas elastiskt efter växlande förhållanden ställs stora krav på de tillämpande myndigheterna. En fast och kon sekvent tillämpning av lagen är en av förutsättningarna för att lagens syften skall uppnås. <Koncessionsnämnden kommer härvid att spela en betydelsefull roll, och det är därför viktigt att nämnden får en allsidig sammansättning och att dess ställning som opartiskt skiljeorgan markeras. Lagrådet har som stöd för sitt förslag, att antalet ledamöter skall sättas till fem i stället för fyra, anfört att diskussionen härigenom kan tillföras ytterligare synpunkter och att den omröstningssituationen, att utgången bestämmes av två röster mot två, i regel inte kommer att inträda. Reservanterna finner att de skälen är bärande. Departementschefen har mot en utökning av antalet ledamöter ansett tala att en viss risk uppkommer för att de fasta ledamöternas inflytande kommer att stärkas i alltför hög grad och att de andra ledamöterna inte får den ställning som bör tillkomma dem. Enligt reservanternas mening är dessa risker överdrivna. Den naturliga utgångspunkten måste vara att inflytandet i nämnden bestäms, inte av relationerna mellan ledamöter av olika kategorier, utan av tyngden av de sakskäl som envar ledamot anför för sin ståndpunkt. Med hänsyn till det här anförda föreslår reservanterna att i nämnden utöver det i propositionen angivna antalet ledamöter skall tjänstgöra ytterligare en fast ledamot. Denne bör ha erfarenhet av och sakkunskap i medicinska frågor med anknytning till miljöskyddet. Vi framhåller också att det inte är förenligt med nämndens ställning som opartiskt skiljeorgan att naturvårdsverkets chef eller annan tjänsteman hos verket är ledamot av nämnden. En sådan anordning kan orsaka tvivel på dess opartiskhet. Den kontakt mellan naturvårdsverket och koncessionsnämnden som departementschefen funnit vara av värde för förverkligandet av den översiktliga långsiktiga planeringen för miljövården kan skapas på annat sätt. Reservanterna föreslår att det i lagen införs en regel om att tjänsteman hos naturvårdsverket inte får tjänstgöra som ledamot av nämnden. Motsvarande bör gälla ledamot av verkets styrelse. Det kan enligt min mening också anföras praktiska skäl mot att naturvårdsverkets chef — om det nu är regeringens avsikt att utse chefen för naturvårdsverket till ledamot av koncessionsnämnden — kommer i fråga för detta uppdrag. Det torde finnas få ämbetsverk här i landet där chefen är så arbetsbelastad som just i naturvårdsverket. Arbetsuppgifterna kommer naturligtvis att öka i mycket stor omfattning sedan den nya lagen trätt i kraft och kommer alldeles säkert att helt lägga beslag på hans tid. Säkert kommer det också att bli många arbetsuppgifter för koncessionsnämnden. Att chefen för naturvårdsverket då skall dela sin tid mellan arbetet som chef för verket och uppdraget i koncessionsnämnden kan inte vara lyckligt. Jag tycker att det är ett starkt skäl för att han inte bör ges det uppdraget, utöver de rättssäkerhetsskäl som jag har angivit i det föregående. I reservationen II har vi också tagit upp en annan fråga. Det har sagts att en ledamot av koncessionsnämnden bör vara företrädare för den egentliga industrin. Vi menar att det inte kan vara riktigt att begränsa kretsen av speciellt sakkunniga i koncessionsnämnden på detta sätt och anser att det vore lämpligare med en formulering om att vederbörande skall ha omfattande erfarenhet från näringslivet över huvud taget. Jordbruk och skogsbruk är näringsgrenar som i hög grad kommer att beröras av miljöskyddslagens verkningar, och det bör inte vara uteslutet att en person med erfarenhet från de näringsgrenarna kommer i fråga. Vid D i utskottets hemställan har vi fogat en reservation, betecknad III, som tar upp frågan om rätten till kostnadsersättning för sakägarna. Vi menar att propositionens förslag beträffande vattenföroreningar innebär en försämring och försvagning i förhållande till vad som nu gäller. En sakägare kan enligt lagrådets mening ha stort intresse av att bevaka sin rätt redan i samband med tillståndsprövningen för att eventuellt kunna förhindra företaget eller få till stånd ändamålsenliga skyddsåtgärder. Härför kan han ha behov av juridiskt biträde, som kan överblicka vad som behövs i fråga om ytterligare teknisk utredning o.d. Man kan naturligtvis tänka sig att naturvårdsverket hjälper sakägaren inför koncessionsnämnden, men verket företräder i huvudsak endast allmänna intressen, och det kan hända att dessa kolliderar med en sakägares intressen. I så fall blir naturvårdsverket realiter sakägarens motpart. Lagrådet pekar också på att den situationen kan inträffa, att frågan gäller huruvida en mindre sakägargrupps intressen skall träda tillbaka för att en större grupp skall få sina intressen bättre tillgodosedda. Den lilla gruppen kan då vara i behov av biträde. Eftersom en sakägare enligt förslaget inte får ersättning för sina kostnader, kan han enligt lagrådet finna det klokast att ge upp utan att ha fått sina synpunkter och krav effektivt framförda. Att utredningen sålunda blir mindre fullständig beträffande ett särskilt anspråk kan visa sig vara en brist i ärendets behandling över huvud taget. Att få en god och allsidig utredning i dessa ärenden är också ett betydelsefullt allmänt intresse. Enligt reservanternas mening har lagrådet anfört övertygande skäl för sin ståndpunkt. Det kan inte vara välbetänkt att på sätt som föreslagits i propositionen försvåra för en part att komma till tals. Det är då, som lagrådet anfört, bättre att bibehålla den ordning som hittills gällt i vattenmål. Vid D i utskottets hemställan har vi reservanter också påpekat, att en miljöfarlig verksamhet ofta kan medföra betydande skadeverkningar och olägenheter för den enskilde sakägaren. En förutsättning för att tillstånd till sådan verksamhet inte skall uppfattas som kränkande för sakägarens rätt är att han kan hållas ekonomiskt skadeslös. Propositionen uppfyller, såvitt avser rättegångskostnader, inte det kravet. Förslaget kan leda till att den som åsamkas skada av miljöfarlig verksamhet drar sig för att framställa yrkande om inlösen eller ersättning m.m. mot utövaren av verksamheten med hänsyn till risken för att han därmed kan ådra sig ansvar för betydande rättegångskostnader. Även berättigade ersättningskrav kan på så sätt förbli oreglerade. En sådan konsekvens bör inte godtas. Enligt reservanternas mening bör sakägaren undgå ansvar för rättegångskostnader, även om hans talan ogillas, så snart talan haft fog för sig. Anledning att, som föreslagits i motionerna, göra skillnad mellan inlösenfall och andra skadefall föreligger inte. Inlösenfallet skiljer sig nämligen från andra skadefall endast på så sätt, att olägenheterna i det förra fallet är särskilt allvarliga. Det är med andra ord endast fråga om en gradskillnad beträffande skadans omfattning. En regel med den nyss nämnda innebörden bör enligt reservanternas mening gälla över hela fältet. En lämplig förebild till bestämmelser i ämnet kan vi återfinna i 23 8 lagen om allmänna vägar.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

Herr talman! Vid behandlingen av tredje lagutskottets utlåtande nr 37 om miljöskyddslag och vissa följdändringar i vattenlagen och naturvårdslagen kan jag i stort sett instämma i de inledande orden av herr Grebäck. Jag passar på att samtidigt instämma i vad justitieministern sade, nämligen att den omständigheten att man inte har utrett allting, att man inte har hela fältet kartlagt, att man inte har regler för andra miljöstörande ting än i stort sett miljöstörningar från fast egendom inte utgör skäl att dröja. Jag tycker att det är alldeles riktigt, att man inte skall uppskjuta lagstiftningen av en sådan orsak. Jag vill också påpeka att jag har samma uppfattning, som justitieministern gav uttryck för, nämligen att vi nu får en lag som kan ligga till grund för fortsatt lagstiftning inom detta område. Det är klart att stora förväntningar har ställts på lagstiftningen, och många kommer väl att finna att dessa förväntningar har varit överdrivna. Det blir inte en omedelbar avgiftning av vår miljö, utan lagen kan väl närmast sägas ge uttryck för att man skall förhindra, att de miljöstörningar, som har fått hävd och påbörjats, inte skall förvärras och att man tar till stramare tyglar mot nya anläggningar av olika slag. Enigheten i utskottet kan väl också sägas ha varit stor. Det fanns ganska många motionsyrkanden men utskottet har enat sig om en sådan skrivning att vi inte behövt reservera oss på lika många punkter som tagits upp i våra motioner. Den första reservation jag tänker ta upp är reservation I. Jag har försäkrat mig om att reservanterna kommer att yrka bifall till den. Jag vill alltså ta upp frågan redan nu och den gäller trafikleder och flygplatser — järnvägarna som behandlas samtidigt lämnar jag därhän. I 6 8, sista stycket, står att reglerna om förbud för användning ej skall eller järnväg, vars anläggande prövas i särskild ordning». I våra motioner har vi diskuterat varför dessa viktiga störningsfaktorer undantas och utskottet har ju också följt vår linje. Det gäller buller, ljus och avgaser. Departementschefen har kallat det för störningar för fast egendom men efter påpekande av lagrådet har han sedan använt ett annat uttryck, nämligen »mark, byggnad eller anläggning». Undersöker man hur prövningen sker »i särskild ordning» gäller det beträffande vägarna hur arbetsplanen kommer till. I vägstadgan finns regler som visar att det är trafiksäkerheten som i första hand skall bevakas. I ett par meningar står det också att man skall undvika onödigt intrång och att man skall ta nödig hänsyn till befintlig och blivande bebyggelse. Det är dessa två satser som kan tänkas ha betydelse för det miljöskydd vi nu diskuterar. Dessutom finns en regel om mjuk inpassning i landskapet och om samråd med olika myndigheter. Från min yrkesverksamhet har jag erfarenhet på detta område och vet att den omständigheten att det i vägstadgan uppräknas tre instanser — länsarkitekt, överlantmätare och riksantikvariens ombud, i allmänhet landsantikvarien — har medfört att t.ex. de nya naturvårdsintendenterna på länsstyrelsen haft svårigheter att få delta. De kallades inte från början till dessa sammanträden utan har fått delta så småningom. Det var inte självklart att de skulle vara med och de omnämndes inte när väglagstiftningen utformades på 1940-talet. I allmänhet deltar de emellertid numera eftersom de tillhör länsstyrelsens tjänstemän, och länsstyrelsen skall ju vara underrättad. Bestämmande myndigheter är länsstyrelsen som vägmyndighet och vägverket som fastställer arbetsplanerna. Om länsstyrelsen och vägverket skulle ha olika åsikter skall Kungl. Maj:t i kommunikationsdepartementet avgöra. Prövning en är alltså beträffande störningsfrågorna inte ordnad på samma sätt som rörande de spörsmål som handhas av koncessionsnämnden, naturvårdsverket m.fl. I fråga om flygplatserna är det ändå sämre ställt. Luftfartsverket är det enda organ som har beslutanderätt. Visserligen skall Kungl. Maj:t ge sitt tillstånd vid uppförande av flygplats för allmänt begagnande, men beträffande flygplatser som skall drivas av staten finns inga bestämmelser i luftfartslagen. I propositionen framhålles att det är självklart att om någon statlig myndighet vill anlägga en flygplats kommer Kungl. Maj:t att tillfrågas. Vi har emellertid inte någon miljöskyddsmyndighet som kommer med i bilden annat än i och för samråd. När det nu byggs upp ett system som vi i stort sett anslutit oss till, d.v.s. med dispens från naturvårdsverket och i de svårare fallen från koncessionsnämnden, tycker vi det är egendomligt att man inte tagit med detta. Vi har samtidigt föreslagit att det i så fall skall finnas övergångsbestämmelser för redan befintliga anläggningar, så att systemet inte rubbas. Departementschefen har skrivit att miljöskyddet i princip även skall omfatta trafikanläggningarna, men då får man föra ett ärende vidare som enskild sakägare, och det är inte lätt. Beträffande en sakägares möjligheter att få ersättning sägs för övrigt i propositionen att de möjligheterna i vägfrågor egentligen inskränker sig till om någon del av fastigheten tas i anspråk för väganläggningen. Sakägare med fastigheter som ligger utanför har därvidlag inte samma möjlighet. På denna punkt ber jag få yrka bifall till vad utskottet med utgångspunkt från motionerna I: 946 och II: 1086 har stannat för. Där innebär utskottets hemställan att sista stycket i 6 § utgår och att Kungl. Maj:t vid tillämpningen av 10 §, som handlar om utsorteringen av de ärenden som skall gå till koncessions nämnden, också tar upp trafikfrågorna. Därmed kommer jag över till reservationen II, som handlar om koncessionsnämnden. Statsrådet nämnde där bara att naturvårdsverket kommer att vara representerat men sade inte mycket om nämndens sammansättning i övrigt. I propositionen har emellertid föreslagits fyra ledamöter i nämnden: en domare som ordförande, en tekniker, en person med erfarenhet inom naturvårdsverkets verksamhetsområde och en person som är antingen industriellt eller kommunalt kunnig på detta område. Sistnämnda ledamot utväljes med hänsyn till målets art och från fall till fall. Ibland kan målet röra såväl industri som kommun och då blir valet givetvis svårt. I vår reservation har vi vänt oss mot den sammansättningen och föreslår i första hand att en femte ledamot av nämnden tillsättes.

Vidare har vi, som herr Grebäck nämnde, också vänt oss mot naturvårdsverkets medverkan i dessa sammanhang. Verkets tjänstemän kan ju ha varit inblandade i diskussioner om dispenser och liknande och kan då ha bundit sig för ett ställningstagande i viss riktning. Tjänstemännen där kommer väl även att användas för utredning av miljöskyddsfrågor, eftersom <koncessionsnämnden ju än så länge har ganska fåtalig utredningspersonal, om ens någon. Vi vill att koncessionsnämnden redan från början skall få gott anseende och att det inte skall råda några tvivel om nämndens «opartiskhet. «Naturligtvis kommer jävsbestämmelserna att hindra att en person, som i naturvårdsverket har handlagt ett visst ärende, också är med vid den direkta bedömningen av ärendet i koncessionsnämnden. Där finns det alltid en del svårigheter. Men det finns också något som heter delikatessjäv, och sådant kommer troligen mycket ofta att föreligga. Därför tycker vi det är mera renodlat att ta bort naturvårdsverkets medverkan i dessa fall. Därmed menar vi naturligtvis inte att verket inte skall kunna inverka på ärendena. Självfallet skall verket tillfrågas. Vi vill inte bara ha ett samråd med verket utan också möjligheter att diskutera och att få utlåtanden därifrån. Man skall kunna diskutera med verket och det bör kunna argumentera för olika lösningar. Det är alltså inte fråga om att ta bort verkets medinflytande eller undertrycka naturvårdsverkets mening, men verkets tjänstemän skall inte sitta med och besluta om ärenden av detta slag, eftersom tjänstemän i naturvårdsverket i regel har haft att göra med ärendena tidigare. Vi har fört fram ett förslag till lagtext, som även innebär en annan ändring. I propositionen föreslås att en av ledamöterna i nämnden skall ha erfarenhet av industriell verksamhet, medan vi reservanter menar att en ledamot skall ha erfarenhet »från näringslivet». Det avsnitt som behandlas i reservationen III gäller enskild parts möjlighet att få ersättning för sina kostnader vid bevakning av mål i koncessionsnämnden. Jag anser liksom herr Grebäck att propositionens förslag innebär en försämring i förhållande till gällande ordning. I propositionen förutsättes att naturvårdsverket skall hjälpa enskilda sakägare, men ibland är ju naturvårdsverket motparten. Naturvårdsverket kan ha gjort vissa medgivanden som sakägaren inte kan acceptera, och då är det inte så lätt för naturvårdsverket att lämna sådan hjälp. Lagrådet skriver i regel mycket försiktigt när det yttrar sig — man kan ibland få läsa igenom dess yttranden flera gånger innan man kommer underfund med att det kan ligga en skarp kritik i dess skrivning — men i detta fall har lagrådet verkligen uttryckt sig i klartext. Man framhåller att många sakägare med de bestämmelser som föreslagits kommer att finna det »klokast att ge upp». Det skall ha gått ganska långt innan lagrådet gör ett sådant uttalande. Man skriver vidare att det inte är välbetänkt att på detta sätt försvåra för en part att komma till tals. Lagrådets yttrande har emellertid inte föranlett någon ändring i propositionen och vi har därför i reservationen III föreslagit en ändring som trots allt är ganska modest. Vi har föreslagit att koncessionsnämnden skall äga förplikta koncessionssökande att utge ersättning till part »om det varit av betydelse för denne att bevaka sin rätt i ärendet». Det kan ju hända att vederbörande part inte får rätt, men det kan ändå ha varit av betydelse för honom att bevaka sina intressen. Vi menar att den kostnad, som någon som vill utöva miljöstörande verksamhet förorsakar på grund av processen inför koncessionsnämnden, skall medräknas i kostnaden för anläggningen. Det skall alltså vara en normal kostnad i kalkylen för den nya anläggningen. Också i reservationen IV, som gäller rättegångskostnaderna vid fastighetsdomstol vid inlösen av egendom, har vi velat få en modifikation i förhållande till vad som föreslås i propositionen. Vi hänvisar bl.a. till expropriationslagen enligt vilken man i första instans processar på den exproprierandes bekostnad. Tidigare har detta gällt i alla instanser men är nu begränsat till första instansen. Vi tycker att denna regel kan följas. Propositionens förslag innehåller på denna punkt en bestämmelse, som innebär att de allmänna reglerna om rättegångskostnader skall gälla om yrkandet om inlösen ogillas. Vi lägger fram ett ändringsförslag beträffande 33 §, som innebär att den som utövar eller ämnar utöva miljöskadlig verksamhet är pliktig vidkännas sina egna och motpartens kostnader, om domstolen inte finner att den senare ställt obefogade yrkanden och därför själv bör få stå för kostnaderna. Det är mycket riktigt, såsom herr Grebäck påpekar, att en motsvarande bestämmelse också finns i 23§ lagen om allmänna vägar. Beträffande reservationen V förvånar det mig att »kommunpartiet» i utskottet inte kunnat enas om det förslag som där framföres. För närvarande kan sökanden klaga hos Konungen om han inte får sin vilja igenom i koncessionsnämnden. Också naturvårdsverket kan föra ärendet vidare för att tillvarata allmänna intressen. Kommunen i fråga hänvisas emellertid till att få sina allmänna intressen bevakade genom naturvårdsverket. Vi föreslår i detta fall att kommunen skall få en självständig klagorätt för tillgodoseende av allmänna intressen inom orten. Det kan ju även i detta fall vara så, att naturvårdsverket och kommunen hamnar på olika linjer, och det är då inte lätt för naturvårdsverket att bevaka de allmänna intressen som kommunen står för i förhållande till den mening som verket självt företräder. Det är väl inte så att majoriteten betvivlar kommunernas vilja att sköta miljövårdsfrågorna riktigt? Vi håller på att bygga upp större kommuner — därvidlag blir det ju nu ett tvång, så att kommunerna görs större vare sig de vill eller inte. Kommunerna skall alltså få större kapacitet, och man räknar med att den upplysta allmänheten — som är ganska stor — kommer att se till att de styrande i kommunen verkligen bevakar dessa miljöskyddsfrågor. — Det har inte offentligt anförts sådana skäl för att kommunerna inte skulle få överklaga koncessionsnämndens beslut, men skäl av detta slag kan ligga i bakgrunden. I reservationen VI har vi gjort invändningar mot att 7 §, punkten 1, har en alldeles för låg målsättning. Vattenvården på 1950-talet gick ut på att få bort orenligheten — det var detta man ansträngde sig för, och stora anläggningar uppfördes på många håll. Men 1960-talets debatt har ju gällt framför allt växtnäringsmedlen i avloppsvattnet, de s.k. närsalterna och då framför allt fosforföreningar och kväveföreningar. Den Mälarundersökning som pågår har givit vid handen att under de senaste 20 åren har Mälaren föråldrats 10 000 år; det normala förloppet för igenväxning av insjöar har där forcerats på grund av att så mycket närsalter släppts ut från samhällena och jordbruken runt Mälaren. Det förekommer fyra grader eller steg vid rening av avloppsvatten; den tredje och den fjärde graden används dock i mycket liten utsträckning. Den första graden är den mekaniska reningen. Den andra graden är den s.k. biologiska reningen — den gör ingenting mot närsalterna. Den tredje graden är en kemisk rening där man tar bort fosforföreningarna. Den fjärde graden innebär att man även tar bort kväveföreningarna. Som målsättning i lagen har nu uppställts att »avloppsvatten som kommer från vattenklosett eller härrör från tätbebyggelse och som ej undergått längre gående rening än slamavskiljning», alltså första steget, icke får utsläppas i vattendrag, sjö eller annat vattenområde, »om det ej är uppenbart att det kan ske utan olägenhet». Med tanke på den tolkningsmöjlighet som inryms i bestämmelsen och med tanke på vikten av att målet sätts högt vill vi ha en utredning härom. Vi har inte föreslagit någon direkt ändring av paragrafen nu, men vi vill att målet skall sättas högre och vi motiverar detta med departementschefens egna uttalanden. Han har sagt att det praktiskt taget aldrig kan komma i fråga att stanna för slamavskiljning som reningsmetod för våra tätorter. Departementschefen har skrivit rätt mycket om dessa saker, och då tycker vi att det även skulle föras in bestämmelser om en högre grad av rening i lagstiftningen. Sedan kan man släppa efter i de fall där detta prövas kunna ske utan olägenhet. Departementschefen säger att endast i speciella undantagsfall kan kravet på rening sättas lägre än den höggradiga rening som den biologiska reningen, alltså andra steget, innebär. Reservationen VII gäller ett miljövårdsprogram. Fru Anér kommer senare att utveckla våra synpunkter på den frågan, och jag vill bara helt kortfattat säga några ord om första stycket i reservationen, där vi vänder oss direkt mot vad naturvårdsverket uttalat. Vi tycker att verket för ett ovanligt statiskt resonemang. Man har sagt att ett miljövårdsprogram inte kan uttrycka annat än riktlinjer som redan är allmänt godtagna. Men vi vill att utvecklingen skall leda framåt och att det inte för varje gång skall vara fråga om att godta det som redan finns. Detta syfte skall programmet tjäna. Om man påstår något annat, missförstår man vår avsikt med programmet. "Naturvårdsverket gör ett uttalande som understryker behovet av ett sådant miljövårdsprogram när man hänvisar till det program som redan finns. Detta program är enligt verket bundet till gällande lagar, till myndigheternas instruktioner och till förarbetena för olika bestämmelser. Även detta program är alltför statiskt. Vad man här behöver är en idédebatt, och fordringarna på ett miljövårdsprogram bör därför sättas betydligt högre. Såsom justitieministern inledningsvis framhöll är det som nu sker bara en början. Allra sist skulle jag, herr talman, vilja säga några ord om en annan sak. I den allmänna diskussionen har ifrågasatts, om vi skall sträva efter en hög konsumtion även om detta går ut över miljön. Hög levnadsstandard och hög konsumtion har länge betraktats som samma sak. Det har emellertid börjat gå upp för svenska folket att till levnadsstandarden hör inte bara konsumtionen utan även en god miljö. Vi kanske måste tänka om på den punkten och göra klart för oss att konsumtion och miljövård inte står i något motsatsförhållande till varandra. Herr talman!

Herr talman! Utskottet i sin helhet understryker att det nu framlagda lagförslaget är av utomordentlig betydelse men också att man endast betraktar detta lagförslag som en etapp på vägen mot en bättre miljövård. Jag vill gärna från början framhålla att det är väsentligt att detta slås fast. Mycket återstår att göra på detta område och det är glädjande att man runt omkring i vårt land inom olika befolkningsskikt sluter upp kring en aktiv propaganda för en bättre miljövård. De faror som hotar vår miljö och de värden som ligger i en oförstörd natur har beaktats i en rad tidningsartiklar och i massmedia, och det har också utlöst en betydande aktivitet från samhällsorganens sida. Utskottet fäster uppmärksamheten på vad som uträttats under den senaste tiden — en relativt kort tid — bl.a. genom inrättandet av statens naturvårdsverk, forskningsnämnden och forskningssekretariatet vid naturvårdsverket samt miljövårdsberedningen och genom tillkomsten av naturvårdslagen. I utskottets skrivning omnämnes också giftnämnden, som redan under sin korta existens har presterat ett förnämligt och uppskattat arbete och gjort betydelsefulla ingripanden till skydd och gagn för olika områden inom miljövården. Det förtjänar även att påpekas att det arbete som sedan flera år tillbaka pågår för att genomföra ett utvecklingsarbete på bilgasområdet redan resulterat i bestämmelser angående avgasrening. Under 1968 har vidare tillsatts utredningar för genomgripande Översyn av byggnadslagstiftningen och vattenlagen. På allra senaste tiden har signalerats tillsättandet av en kommitté för att utreda frågan om kontroll av tillverkningen och användningen av miljöfarliga produkter. Nämnas kan också kommittén för »Ett renare samhälle», som utreder frågor om åtgärder mot nedskräpning och som är inne i sitt slutskede och kan förväntas att överlämna sitt förslag under den allra närmaste tiden. Med säkerhet kommer ett par av dessa utredningars arbete som jag nämnt att behöva samordnas med miljöskyddslagen. Utskottet konstaterar redan nu att detta kan ge till resultat att man ganska snart behöver överse miljöskyddslagen. Detta underströks för övrigt av justitieministern. Utskottet slår fast att man här rör sig på ett område som i stor utsträckning är oreglerat och så som alltid i sådana lägen är det svårt att på förhand bedöma effekten av olika lösningar. Erfarenheten av lagens verkningar torde komma att ge värdefull vägledning för det fortsatta reformarbetet, säger utskottet. Den nya miljöskyddslagen kommer att bli ett effektivt instrument.

Beträffande vattenförorening skärps gällande bestämmelser, och vad gäller övriga störningar införs lagstiftning på områden som i stor utsträckning har varit oreglerade. Jag vill än en gång betona att utskottet i stort ansluter sig till grundprinciperna i utformningen av den nya miljöskyddslagen. Att det likväl fogats en del reservationer till utskottets utlåtande kan förefalla märkligt, men det bör framhållas att reservationerna mest rör sig om olika uppfattningar i tekniska, juridiska och formella frågor av mindre format och att det inte är så stora skiljaktigheter i huvudfrågorna. Låt mig övergå till reservationen I vid A i utskottets hemställan. I fråga om koncessionsprövning beträffande flygplatser, vägar och järnvägar biträder utskottet önskemålet i motionerna 1: 946 och II: 1086 att vägar och flygfält inte bör undantas från koncessionsprövningen. Motionärerna hade föreslagit att den allmänna undantagsbestämmelsen i 6 8, sista stycket, skulle utgå och att lagen alltså i sin helhet skulle bli tillämplig på flygplatser, vägar och järnvägar, men att redan befintliga anläggningar dock skulle skyddas genom särskilda Öövergångsbestämmelser. Utskottet ansluter sig alltså till motionärernas förslag. Socialdemokraterna i utskottet har reserverat sig på denna punkt och biträder propositionen, i vilken framhålls att fasta trafikanläggningar prövas i särskild ordning. Den granskning som härvid görs innebär dock i första hand en planering från exploateringssynpunkt, och den är vidare i huvudsak begränsad till förhållanden inom de fastigheter som avstår mark för anlägg ningen. Även miljöskyddssynpunkter beaktas emellertid. De synpunkter som de miljövårdande myndigheterna anför får särskild tyngd genom de möjligheter till ingripande som skapas genom reglerna i 5 § miljöskyddslagen. Med stöd av dessa regler kan ges åläggande om skäliga skyddsanordningar eller inskränkningar i verksamheten på samma sätt som i fråga om andra anläggningar. Särskilt möjligheten att få till stånd inskränkningar i verksamheten är ett effektivt medel för att hävda miljövårdens och omgivningens intressen. Härigenom kan man ingripa mot störande former av trafik, störande flygplanstyper o.s. v. Förbättringar kan i många fall också nås med hjälp av speciallagstiftning. Härvid har exempelvis lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning eller förbud mot vissa fordonstyper inom särskilt bullerkänsliga områden sin betydelse. Något praktiskt behov av att med stöd av lagens 6 § helt förbjuda användningen av viss väg eller viss flygplats föreligger inte, med hänsyn till de andra möjligheter som står till buds. Departementschefen har uttalat att tillståndsplikt beträffande fasta trafikanläggningar inte skall krävas. Lagens konstruktion hindrar emellertid inte att koncessionsplikt införs också för sådana anläggningar, om det skulle erfordras. Det bör på den punkten kraftigt understrykas, att bl.a. hälsovårdsnämnderna redan har stora möjligheter att ingripa mot exempelvis buller från flygplatser. De ändrade förhållandena på bl.a. Bromma och Bulltofta flygplatser visar att hälsovårdsnämndernas synpunkter och kontroll av bullerförekomst har tillmätts stort värde vid bedömningen av anläggandet eller avskaffandet av flygfält. Likaså tar man stor hänsyn till risken för ökat trafikbuller på redan befintliga flygplatser. Exempelvis har jetflyget förbjudits eller begränsats på åtskilliga flygplatser. sitionens förslag, och jag ber att på denna punkt få yrka bifall till reservationen. I fråga om övriga föreliggande borgerliga reservationer kunde jag nöja mig med att i korthet yrka avslag på dem samt yrka bifall till utskottets förslag. Men jag vill beträffande en del reservationer göra några erinringar. I ett par motioner yrkas bl.a. att i koncessionsnämnden skall ingå en fast ledamot och att denne skall ha sakkunskap inom medicin med inriktning på hygien. Detta framhålles i motionerna I: 946 och 1II:1086 samt 1:959 och II: 1102. Motionärerna åberopar att lagrådet anfört vissa skäl för förändring och förstärkning av nämndens sammansättning. Låt mig redan nu säga att lagrådet har stor betydelse men att det inte kan vara mer insatt i dessa frågor än vad departementet och de myndigheter som har hand om uppläggningen ar. I tre motionspar föreslås att en femte ledamot skall ingå i nämnden och att tjänsteman eller förtroendevald styrelseledamot i naturvårdsverket inte får tillhöra koncessionsnämnden med undantag av den ledamot som skall ha erfarenhet från naturvårdsområdet. Yrkandet har i huvudsak motiverats med att naturvårdsverket intar en så markant partställning att det måste vara olämpligt att verkets chef eller annan tjänsteman i ledande ställning hos verket är ledamot av nämnden. Motionärerna framhåller att ett sådant förhållande skulle vara ägnat att skapa tvivel på nämndens opartiskhet. I några motioner har man hemställt att den fjärde ledamoten, då så bedöms erforderligt med hänsyn till ärendets art, skall utgöras av person med erfarenhet från jordoch skogsbruksföretag. I andra motioner föreslås att den fjärde ledamoten skall ha erfarenhet från näringslivet. Reservanterna har anslutit sig till motionärernas uppfattning. har ett mycket omfattande tillämpningsområde och att frågor om störningar från anläggningar inom de mest skilda verksamhetsområden kan =: beräknas komma under nämndens prövning. Allt talar för att ärendena i regel blir starkt kontroversiella och svårbedömda, och med hänsyn därtill är det i och för sig önskvärt att sakkunskap på många områden finns representerad i nämnden. Detta har framgått inte minst vid remissbehandlingen av naturvårdsverkets organisationsförslag, som givit en rik provkarta på önskemål beträffande de intressen och den sakkunskap som på olika områden ansetts böra vara företrädda i koncessionsnämnden. Utskottet understryker att önskemålet om att nämnden bör ha tillgång till expertis på så många som möjligt av de områden som lagen rör måste vägas mot det förhållandet att nämnden kan arbeta enklare och smidigare om antalet ledamöter är begränsat. Utskottet godtar därför den avvägning som Kungl. Maj:t har gjort och som innebär att antalet ledamöter bestäms till fyra. Man framhåller också att ordföranden vid lika röstetal har utslagsröst och att en tredje fast ledamot inte nämnvärt kan påverka nämndens behov av biträde från naturvårdsverkets personal när det gäller undersökningar och fältarbeten. Vad gäller frågan om naturvårdsverkets representation i nämnden må framhållas att en av grundtankarna i förslaget är att tillståndsprövningen skall vara ett led i en långsiktig, målmedveten miljövårdspolitik. Detta förutsätter att naturvårdsverket och nämnden inte agerar isolerade från varandra. Det syftet tillgodoses bäst om verkets chef eller annan tjänsteman hos verket kan vara ledamot av nämnden. De uttalade farhågorna för att denna anordning kan skapa tvivelsmål om nämndens opartiskhet finner utskottet överdrivna. I en del fall torde jävsbestämmelserna hindra att en representant från naturvårdsverket deltar i nämndens beslut. Det skulle se litet märkvärdigt ut om vi redan från början hyste betänkligheter och misstänksamhet mot representanter för naturvårdsverket, som vi själva varit så angelägna om att skapa. Det kan därför inte på något sätt strida mot någons uppfattning att en man från naturvårdsverket är representant i nämnden. Det är väl i stället så, att dennes erfarenhet kan vara av mycket stor betydelse vid nämndens ställningstagande i en rad olika ärenden. : Vad gäller den fjärde ledamoten framhåller utskottet att en mycket stor del av de ärenden som nämnden kommer att ta befattning med avser industriföretag. Det är därför motiverat att den fjärde ledamoten enligt huvudregeln skall ha erfarenhet av industriell verksamhet. Något krav på att vederbörande skall vara tekniker uppställs inte. Också personer med ekonomisk sakkunskap eller med mera allmän erfarenhet av industrifrågor kan komma i fråga. Utskottet betonar att allmänt synes gälla att nämndens uppgifter är sådana att en bred orientering hos ledamöterna är att föredra framför mer speciella kunskaper inom begränsade ämnesområden. Med hänsyn till skogsindustrins stora betydelse från miljövårdssynpunkt synes det vara naturligt att någon person med erfarenhet av denna näringsgren vid behov kan inträda som ledamot i nämnden. Utskottet menar att motionärernas önskemål sålunda synes tillgodoses i stor utsträckning redan inom ramen för den föreslagna ordningen, och i den mån sakkunskap inom mer speciella ämnesområden behövs kan särskilda sakkunniga tillkallas. Under hänvisning till det sagda avstyrker utskottet samtliga i detta avsnitt framställda ändringsyrkanden.

Det ligger nära till hands att det därigenom huvudsakligen kommer att innehålla de synpunkter på mål och medel som genom samhällets åtgärder och den allmänna miljövårdsdebatten redan är allmänt godtagna. Enligt naturvårdsverket utgör lagstiftningen för området jämte myndigheternas instruktioner och förarbeten härtill samhällets program för miljövårdsarbetet. Genom miljövårdsberedningen har vidare förutsättningar skapats för den långsiktiga samlade bedömningen av hela miljövårdsområdet. Utskottet delar denna uppfattning och anser inte att behov nu föreligger av ett särskilt miljövårdspolitiskt program. Det framhålles i reservationen VII att beslut i många ärenden kan komma att fattas av ett flertal olika myndigheter och att detta kan ställa stora anspråk på samordning. Denna fråga utreds för närvarande i fråga om ärenden enligt vattenlagen av särskilda sakkunniga för översyn av vattenlagen. Utskottet erinrar om detta och fäster också uppmärksamheten på den möjlighet som föreligger enligt lagförslaget att uppdra koncessionsoch dispensprövningen åt länsstyrelserna. Efter hand som vägledande praxis utbildar sig och erfarenhet av den nya lagens verkningar vinns kan möjligheten att delegera beslutanderätten utnyttjas i ökad utsträckning även på andra områden än vattenlagens. Härigenom kan särskilt önskemålet om en samordning av bebyggelseplaneringen och miljövården tillgodo Ses. Genom inrättandet av koncessionsnämnden har garantier skapats för att prövningen av -:koncessionsärenden kommer att ske med stor omsorg och noggrannhet. Den tekniska utvecklingen går på praktiskt taget alla områden mycket snabbt, och man kan inte för någon längre tid överblicka exempelvis vilka metoder för rening av avloppsvatten eller rök som kan finnas tillgängliga. Det är därför knappast förenligt med miljövårdens krav att avstå från möjligheten till en successiv anpassning av tillståndsvillkor med hänsyn till bl.a. teknikens utveckling och ändrade samhällsförhållanden. Genom de allmänna tillåtlighetsreglerna, som gäller även vid omprövning av tillstånd, finns garantier för att företagen inte blir oskäligt betungande. Utskottet vill starkt understryka dessa synpunkter och jag yrkar bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Utskottet framhåller att vad gäller buller från flygplan och flygplatser var dessa frågor för många år sedan föremål för en omfattande utredning. Vid denna gjordes bl.a. en undersökning av vilka åtgärder som kunde vidtagas för att vid planering av såväl flygplatser som kringliggande bebyggelse eliminera bullerstörningar. Också bullerförhållan dena vid befintliga flygplatser undersöktes liksom det sanitära bullret. De framlagda förslagen har lett till vissa åtgärder. Utskottet betonar emellertid att med hänsyn till flygets internationella karaktär möjligheterna att genom isolerade svenska insatser bemästra problemen har sin givna begränsning. Enligt vad utskottet erfarit pågår dock på internationell nivå arbete med att få till stånd överenskommelser som siktar till att begränsa bullret från flygplan och flygplatser. När det gäller buller från motorfordon, den fråga som upptagits i motion 11: 929, erinrar utskottet om att statens trafiksäkerhetsverk nyligen tillkännagivit att verket inom den närmaste tiden kommer att fastställa föreskrifter angående högsta tillåtna ljudnivåer för avgasbuller. Med hänsyn till detta anses inte någon riksdagens åtgärd påkallad 1 anledning av ifrågavarande motionsyrkanden.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
Herr talman! I anledning av vad herr Svenning anfört beträffande reservationen I om vägar och flygplatser vill jag säga att utskottsmajoriteten inte betvivlar att det sker en viss prövning. Den är emellertid inte lika kvalificerad i dessa avseenden, och detta är särskilt känsligt eftersom stat och kommun uppför dessa anläggningar — vägarna byggs i allmänhet av staten eller av kommunerna med statsbidrag och flygplatserna byggs i stor utsträckning av staten. Man måste alltså vara särskilt uppmärksam eftersom det gäller allmänna myndigheters handlande. På detta sätt skulle vi även få två miljövårdsmyndigheter mindre.

Beträffande koncessionsnämndens sammansättning skall jag inte argumentera ytterligare. Herr Svenning sade att lagrådet inte begriper mera än ett departement gör som är insatt i dessa frågor. Jag tror att lagrådet betackar sig för att på det viset sättas på understol, för det är på grund av sin bevakningsuppgift som lagrådet finns till. Jag tror också att åtskilliga departementschefer måste medge att lagrådet räddat deras departement från en del fadäser genom att lagrådet i lugnare takt och med sin särskilda sakkunskap kunnat granska frågorna. Förslaget om koncessionsnämndens sammansättning innebär inte heller någon misstänksamhet mot naturvårdsverket. Koncessionsnämnden och naturvårdsverket har var och en sina uppgifter. Vi har varit med om att bygga upp naturvårdsverket och vi tror på dess möjligheter. Men eftersom det inte finns någon representant för folkhälsofrågorna i den föreslagna koncessionsnämnden passar det mycket bra med en femte ledamot. Det blir då också lättare för nämnden att fatta beslut. Jag vet inte om lagrådet med sina fyra medlemmar har gjort den erfarenheten att det skulle vara lämpligt med ett udda antal ledamöter. Vad naturvårdsverket uttalat om behovet av ett program är alldeles för statiskt. Det verkar som om man tänkte: »Det är inte nödvändigt att någon annan formulerar ett program.» Jag tycker att man inom naturvårdsverket borde vara glad för en programskrivning, så att man kunde hänvisa till att man vill komma längre än den lagstiftning som nu gäller. Beträffande <bebyggelseplaneringen sade herr Svenning att den frågan är klar. Det är den alls inte. Departementschefen har nämligen uttalat att planmyndigheterna är obundna av koncessionsnämndens utslag.

Herr talman! Till herr Tobé vill jag säga att jag inte påstod att lagrådet inte begriper denna sak. Vad jag sade var att justitiedepartementet har erfarenhet och noga överväger dessa frågor och dessutom samråder med andra departement. Jag vill ingalunda förneka att lagrådet har stor betydelse. sammansättning och naturvårdsverket vill jag påpeka att vi länge har kämpat för att få till stånd ett naturvårdsverk. Alla har varit intresserade av att verket skall få möjlighet att arbeta och skaffa sig erfarenheter. Det måste vara värdefullt att en företrädare för naturvårdsverket placeras i koncessionsnämnden och där kan anföra principiella synpunkter på de ärenden som skall behandlas. Vidare sade jag att man håller på med en översyn av vattenlagen. Jag menar att erfarenheterna från andra områden, bl.a. bebyggelseplaneringen, kan komma till användning efter en tid.

Herr talman! Det är populärt med miljövård. Det har blivit så populärt, att det finns skäl att som politiker bli miss tänksam. Visserligen upplever vi alla tillfredsställelsen av en god miljö, där sådan finns, men samtidigt blir vi alla mer och mer medvetna om faran med och nackdelarna av den miljöförstöring som pågår. Ändå finns det skäl att kritiskt påstå, att kravet på miljövård mera verkar innebära att vi människor betraktar själva vården som något behagligt och positivt, som politiska sötsaker, utan att förstå att vad vi behöver för att bli friska är en stark och besk medicin. Endast en sådan har möjlighet att bota oss från den miljöförstöring som följt av decenniers vällevnad. Innebär nu propositionen om en ny lag mot miljöfarlig verksamhet att vi får en sådan besk medicin? Ja, den nya lagen kommer säkert att hindra att förstöringen förvärras i alltför hög grad. Låt mig först som sist säga: Beskheten må vara vad vi i dag kan tåla, men tillräcklig för att bota oss är den inte. Lagutskottet har i sin behandling anfört att lagen måste ses som en etapp. Det är ytterst väsentligt att vi har detta klart för oss. Fortfarande lämnas alltför många luckor öppna, men vad värre är: lagen är redan vid sitt ikraftträdande så omöjlig att åtlyda, att dispenser, grundade på ett överseende sinnelag, antagligen måste bli för svenskt rättsväsende säreget vanliga. Vi kan beklaga detta, men det viktigaste är att vi redan från början slår fast att någon uppmjukande tillämpningspraxis aldrig får uppstå. Över huvud taget blir det farligt att låta de första årens verksamhet för koncessionsnämnden bli normbildande. Jag vill bara hoppas att de ansvariga, och kanske då i första hand ledamöterna av nämnden, redan från början är inställda på att praxis måste förändras i takt med samhällets växande resurser, och förändras i restriktiv riktning. Med det förbehållet kan jag se lagen som någonting verkligt positivt. Det finns en allvarlig aspekt på tids faktorn. Hur skall tillämpningsföreskrifterna i anledning av den lag riksdagen i dag antar kunna nå ut till den 1 juli? När lagen träder i kraft blir det formellt, men inte reellt. Naturvårdsverkets resurser är inte tilltagna i överkant, och med all sannolikhet är de alldeles för små i förhållande till arbetsuppgiften och målsättningen. Just nu grubblar naturvårdsverket — man kanske har grubblat färdigt — över vad man skall göra med alla lagbrytare, d.v.s. de 280 tätorter som över huvud taget inte har någon rening av sitt avloppsvatten. De skall ju enligt den nuvarande lagstiftningen åtminstone ha mekanisk rening men 25 procent är ännu inte anslutna till något reningsverk alls. Från den 1 juli kommer förbrytarregistret att utökas högst väsentligt. Då krävs det för tätorterna längre gående »ening än bara slamavskiljning enligt 7 8 i den nya miljövårdslagen, d.v.s. kommunerna måste också ha biologisk rening av sitt avloppsvatten för att det organiska avfallet skall brytas ner. Ja, man granskar listan över de kommuner som inte har någon rening alls, och man har hemställt hos länstyrelserna om åtgärder. Det anordnades en informationskonferens här i riksdagen för oss riksdagsledamöter där vi fick klart för oss att all tätortsbefolkning kommer att ha sitt avlopp anslutet till reningsverk 1972, men även då kommer fortfarande en tredjedel av tätortsbefolkningen inte att ha den biologiska rening som vi i dag lagstiftar om. Prognoskurvan betecknades som tillfredsställande. Jag skulle tycka att det vore tillfredsställande att från jordbruksministern få ett klart besked eller minstone en idé om när man tänker sig att samtliga tätorter i detta land skall ha den form av rening som vi i dag antar en lag om. Rör det sig om 1975 eller 1976? Det finns också ett tredje reningssteg, det reningssteg som kan rädda våra sjöar och vatten. Vi släpper enligt dr Nils-Erik Landell ut 24 ton fosiater per dag. Av dem renas 4 ton, och 20 ton fosfater per dag går regelbundet ut och göder våra vattensystem. De har visserligen svarat för att våra kläder blir rena men också för att våra sjöar blir grönslemmiga. Kläderna kan bli smutsiga igen, men sjöarna är nästan omöjliga att återföra till deras ursprungliga skick. Tro inte att jag vill att vi skall sluta att tvätta, men jag är på det klara med att vi när det gäller fosfatutsläppen inte ens kan hålla oss med ett recipienttänkande, utan måste ha ett totaltänkande, eftersom praktiskt taget samtliga våra vattendrag står i förbindelse med varandra. ; I moderata samlingspartiets partimotion, en fristående motion, som har behandlats av tredje lagutskottet, talas det om hur man skall komma till rätta med vattenföroreningarna. Vi kräver där att man redan vid bebyggelse och planering skall planera så, att nedsmutsningen av omgivande vatten förhindras och att en sådan planering får en central ställning. Det förekommer i dag ingen registrering av recipienterna, och det finns ingen total översikt över utsläppen. Vi anser att vi måste ha det, och vi vill göra det regionvis. Vi har som mål att katalogisera alla utsläpp till såväl beståndsdelar som ursprung och mängd. Utskottet ställde sig positivt till detta och anför, att de tillåtlighetsregler som föreslås i propositionen är allmänt hållna men att man för att ge fasthet och konsekvens åt tillämpningen bör utarbeta riktvärden och rekommendationer beträffande tolerabla störningar. Prövningen i nämnden kommer att vinna i stadga genom att emissionsoch immissionsgränser utarbetas. Jag tycket det är roligt att utskottet har intagit den ståndpunkten, men jag vill ändå klart säga ifrån att vårt parti inte kommer att nöja sig med enbart tillskapande av en praxis. Det finns ju olika slag av recipienter och de varierar med sina förutsättningar i hög grad att fungera som recipienter; det kan bero på strömförhållanden och vattnets syrehalt och flera andra olika saker. Vi kommer att fortsätta att kräva klara riktvärden för olika avloppsmottagare. Jag har kanske, herr talman, uppehållit mig länge vid vattnet, men det har skett i rädsla för att lagen inte skall kunna bli den beska medicin vi behöver. Jag vill gärna ta ett färskt exempel, som i viss mån är avskräckande, om den nya lagen angående koncessionsnämnd skall fungera på samma sätt. Det gäller Simrishamn, där vattendomstolen i Växjö har tillåtit, att man skall få släppa ut ett orenat avlopp från 22000 personer 350 meter ut i Östersjön på 10 meters djup — 350 meter är ungefär dubbla längden för vad som krävs för Simborgarmärket — och där skall detta samlade avlopp komma ut. Man räknar med att reningsverket skall vara klart 1972. Naturvårdsverket har tagit avstånd från detta projekt och inte velat tillråda att det genomförs. Helt naturligt har invånarna i de kommuner som mest kommer att beröras av saken reagerat. Utsläppet ligger utanför Brantevik, som är ett mycket omtyckt fritidsområde med åtskilliga naturvårdsälskare och gäster under somrarna. Vid pålandsvind finns det för dem ingenting annat att göra än att bada i en veritabel lortström. Här har naturvårdsverket sagt sitt, men vattendomstolen har likväl i sitt utslag gett tillåtelse till detta utsläpp. När vi nu har koncessionsnämnden, hoppas jag, att naturvårdsverkets ord skall få litet större betydelse då det gäller att tillåta sådana här saker. Men man kanske kan ställa sig skeptisk med hänsyn till vad som har skett i fråga om såväl Sturup som Vindelälven. Detta innebär emellertid inte att vi från vår sida har velat se naturvårds verket representerat i koncessionsnämnden; den saken har föregående talare berört, och jag skall inte säga mer om det. Jag vill bara säga med anledning av vad herr Svenning anförde om att lagrådet inte visste mer än departementet om behovet av en medicinskt kunnig representant i koncessionsnämnden att reservanterna i utskottet i så fall skulle vara sakkunniga och ha skäl för sitt ställningstagande. Men jag skulle vilja tillägga några personliga synpunkter på att denna lag heter miljöskyddslag. I detta ligger att människan skall skyddas mot en farlig miljö. Vi minns alla debatten i fråga om DDT och kvicksilver, och vi ställer oss frågande inför inverkan av bly. Det finns skäl, herr Svenning, att vara orolig. Vi vet ännu mycket litet om vad framtiden kommer att ge oss i fråga om nya gifter. Halterna av farliga ämnen i vår omgivning har bara på en halv generation stigit mycket snabbt, och det finns ingenting som tyder på att denna stegring inte skall fortsätta. Det behövs inte lång tid förrän vi alla utsätts för sådana risker, att medicinsk sakkunskap måste kunna göra sitt ord gällande i koncessionsnämnden. Jag tycker att inte minst den bakgrunden berättigar reservanterna till deras ställningstagande. Herr Tobé räknade upp ett stort antal olika instanser som sysslar med miljövård. Han glömde en, efter vad jag hörde, och jag skulle vilja säga någonting om den också, nämligen våra hälsovårdsnämnder. Departementschefen talar på s. 223 i propositionen om att naturvårdsverket skall utarbeta råd och anvisningar för länsstyrelsernas verksamhet. Men jag saknar något uttalande om att vi skall få några nya råd eller anvisningar för hälsovårdsnämnderna. Ingripande från hälsovårdsnämnderna har under de senaste åren i allt högre grad måst göras för att bemästra eller minska elakartade miljöförhållanden, och då syftar jag bl.a. på de som de nya fläskfabrikerna skapar. Ingen torde kunna beskylla mig för att vara emot livsmedelsproduktion i rationell skala och inte heller är jag vad som menas med luktkänslig. ändå måste jag säga, att den stank som sprids ibland på kilometers avstånd från en fläskfabrik är sådan att det är obegripligt, att någon kan stå ut med den. Med nuvarande lagstiftning kan dylika anläggningar uppföras utanför hälsovårdstätort utan tillstånd av byggnadsnämnd eller hälsovårdsnämnd. Det är emellertid enligt min uppfattning absolut nödvändigt att all sådan verksamhet läggs under tillståndstvång från koncessionsnämnden. Jag har läst propositionen och tycker mig under begreppet luftföroreningar även kunna räkna in denna typ av luktföroreningar, men det hade varit värdefullt att få detta konfirmerat av jordbruksministern. Jag skall gärna bjuda honom ned till Skåne för att lukta på dålig miljö. I övrigt skall jag inte ta upp de syn” punkter på reservationerna som framförts utan vill till sist bara säga att mellan oss och vår miljö råder ett växelspel som innebär att orsak och verkan flyter samman. Ingen vet i hur hög grad vi är produkter av vår miljö eller i hur hög grad miljön är en produkt av oss. Men vi vet att om vi förbättrar den ena komponenten blir också den andra bättre. Herr talman! När vi alla arbetar för att förbättra vår miljö skulle det alltså även innebära att vi förbättrar oss själva som människor. Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservationerna II, III och IV vid tredje lagutskottets utlåtande nr 37 samt reservationen 1 vid jordbruksutskottets utlåtande nr 18.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse till fru Sundbergs inlägg och känner väl till hennes omtanke om Simrishamn. Det är emellertid litet inkonsekvent att dels säga att det skulle vara av stor vikt att naturvårdsverket får och kan agera, dels förklara att verket inte får vara representerat i koncessionsnämnden; det är just i nämnden verket skulle kunna medverka till en god uppläggning av det hela. Jag tycker att fru Sundbergs inställning är något märklig. Vidare vill jag starkt understryka, vilket jag tidigare framhållit, att hälsovårdsnämnderna redan nu har stor betydelse. De har inte nämnts i utlåtandet, men jag har själv påpekat deras stora betydelse. Vi har ju inte tidigare varit helt utan skydd på miljöområdet utan haft speciallagstiftning, både byggnadsnämndsoch hälsovårdslagstiftning, och jag vill understryka att omgivningshygienen tillhör hälsovårdens område. Eftersom jag har 25-årig erfarenhet av sådant hälsovårdsarbete vet jag också att det finns intresse för dessa frågor. Landsbygden är inte utan möjligheter. Där finns hälsovårdsnämnder liksom också länsläkare och länshälsovårdskonsulenter som kan ingripa i dylika frågor. Jag vet att det är bra att de agerar och tror också att de skall ha större befogenheter. Jag har ingenting att invända häremot utan menar tvärtom att de nu får ett mycket bättre instrument för att handla på dessa områden där vi i högsta grad behöver engagera oss för att det skall finnas någorlunda goda möjligheter att i god tid stoppa förstörelsen på skilda områden.
Herr talman! Jag vill bara fråga herr Svenning om hans yttrande innebär att det för storuppfödning på animaliesidan i framtiden kommer att fordras tillstånd av koncessionsnämnden eller naturvårdsverket. Jag tycker att detta skulle vara riktigt. Jag förstår också att herr Svenning drog den slutsats som han gjorde när jag beklagade att naturvårdsverkets åsikter inte kommer fram samtidigt som 'jag anser det vara riktigt att verket inte är representerat i koncessionsnämnden. Men jag tycker faktiskt, herr Svenning, att det skulle vara ganska farligt för vårt rättsväsende om inte olika parter skulle kunna göra sin stämma hörd utan att vara medlemmar av den dömande instansen.

Herr talman! Betraktar fru Sundberg redan naturvårdsverket som en dömande instans? Vi har i alla fall skapat verket för övervakning, för upprätthållande av principer och riktlinjer — helt enkelt för att vara handlande och rådgivande instans, en instans som vi alla längtat efter och som vi alla vill skall stå bakom bestämmelserna. Ligger då inte naturvårdsverkets styrka i att det i god tid på alla områden skaffar sig erfarenhet, lägger upp principer, prövar arbetssätt o. d.? Det måste väl då vara betydelsefullt att koncessionsnämnden med nu föreslagen sammansättning får en man från naturvårdsverket som kan agera på skilda områden. Ni har ju själva i en motion ' framhållit att näringslivet inte skall representeras bara av industrin utan att även en representant för jordbruket eller för skogsbruket skall kunna göra en insats när sådana ärenden förekommer. Det tycker jag är alldeles riktigt. Nämnden bör ha en sammansättning som passar för behandling av ifrågavarande ärende. Naturvårdsverket agerar ju på olika områden. Uppläggningen för naturvårdsverket bör därför vara sådan, att den mest erfarne tjänstemannen får tillfälle att framföra sina synpunkter på ett visst ärende som han behärskar någorlunda.
Herr talman! På herr Svennings direkta fråga vill jag svara: Nej, jag betraktar inte naturvårdsverket men väl koncessionsnämnden som en dömande instans — och i detta fall gäller det ju naturvårdsverkets representation i koncessionsnämnden. I övrigt är det min uppfattning att naturvårdsverket skall tillvarata de allmänna intressena, och jag är övertygad om att herr Svenning och jag där hyser samma förhoppningar och har samma uppskattning av det arbete som uträttats och kommer att uträttas av naturvårdsverket.

Herr talman! Låt mig först uttala min stora tillfredsställelse med de båda propositioner, nr 28 och nr 47, som har lagts på riksdagens bord och som båda syftar till att komma till rätta med den miljöförstöring som pågår här i landet. Jag vet inte om jag fattade fru Sund berg rätt, men det verkade som om hon trodde på en revolution på miljövårdens område fr.o.m. den 1 juli i år. Man måste nog räkna med att sanering av redan nedsmutsade områden kommer att ta sin: tid. Jag skall här bara uppehålla mig något vid denna fråga i den mån den har behandlats av jordbruksutskottet.

Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i utlåtande nr 138.